Herr talman! Katarina Brännström har frågat socialförsäkringsministern vilka konkreta åtgärder han avser att vidta för att våra välfärdssystem inte ska utnyttjas av dem som genom olika brottsliga upplägg och fusk försöker tillskansa sig bidrag och stöd från det offentliga som de egentligen inte har rätt till. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Rätt bidrag eller förmån ska komma rätt person eller rätt företag till del. Vi ska kunna lita på välfärden och att den inte kan missbrukas. Personer med kriminella avsikter ska inte kunna utnyttja våra gemensamma skattefinansierade system. Därför har regeringen vidtagit en rad åtgärder för att stärka kontrollen och minska brottsligheten inom välfärdssystemen. Den som ägnar sig åt välfärdsbrott ska stoppas och lagföras. Regeringen har inlett en kraftig förstärkning av Polismyndigheten. Från och med årsskiftet skärps maximistraffet för grovt bidragsbrott från fyra till sex år, och lagen utökas till att omfatta till exempel arbetsmarknadspolitiska stöd. Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har fått i uppdrag att förbättra hanteringen av bidragsbrott i samarbete med de utbetalande myndigheterna. Inom ramen för det myndighetsgemensamma arbetet för att motverka organiserad brottslighet ökade under 2018 antalet utredda bidragsbrott. I budgetpropositionen för 2020 föreslås att Ekobrottsmyndigheten ska få mer medel för bekämpningen av systematiska välfärdsbrott. Utredning och lagföring är en central del av brottsbekämpningen, men det är också viktigt att förhindra att brotten kan begås. Ett av målen i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott är att utveckla samhällets kontrollfunktioner för att motverka brottslighet riktad mot välfärdssystemen. Regeringen har tillsatt en utredning om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen. Falska identiteter kan öppna dörren till att missbruka välfärdssystemen. En utredning har lämnat förslag till skärpta krav och rutiner för svenska id-handlingar. Skatteverket har fått möjlighet att avregistrera falska identiteter från folkbokföringen och göra besök för att kontrollera en persons bosättning. Ett folkbokföringsbrott har införts på nytt och en utredning har nyligen tillsatts för att minska fel i folkbokföringen. I budgetpropositionen för 2020 föreslås att Skatteverket ska få mer medel för att höja kvaliteten i folkbokföringen. Företag ska inte kunna användas som brottsligt verktyg. Regeringen har gett Bolagsverket i uppdrag att utöka kontrollerna vid registrering av företagsuppgifter. Bolagsverket och Ekobrottsmyndigheten samverkar för att tidigt upptäcka företag som kan komma att användas som brottsverktyg. Vad gäller assistansersättningen har Försäkringskassan under flera år utvecklat arbetet med att motverka bidragsbrott, både på egen hand och i samverkan med bland annat Inspektionen för vård och omsorg, Skatteverket och de brottsbekämpande myndigheterna. Migrationsverket har infört särskilda utredningskrav för anställningar inom vissa branscher samt för nystartade verksamheter, bland annat inom personlig assistans. Det har alltså vidtagits och pågår en rad åtgärder. Regeringen följer noga utvecklingen.
Herr talman! Jag ska be att få tacka statsrådet för svaret. Det är bra att det görs en hel del för att motverka brott i välfärden, som ministern har räknat upp, men jag får ändå en känsla av att man inte riktigt inser vidden av den brottslighet som faktiskt pågår här och nu. Ministern säger bland annat i svaret att falska identiteter kan öppna dörren till missbruk av välfärdssystemen och att företag inte ska kunna användas som brottsligt verktyg. Sanningen är dock att just de falska identiteterna är ett mycket vanligt och stort problem och att alltför många företag används i en mix av både svart, grå och vit verksamhet som gör det mycket svårt för våra myndigheter att kontrollera dem. Jag tycker att vi borde enas kring att ett av de absolut största problemen med brott mot välfärden är svenska myndigheters dåliga system och brist på kontroller. Det var just därför jag ställde min interpellation till socialförsäkringsministern. Vi måste strama upp och ändra reglerna, men framför allt måste vi se till att det inte är så enkelt att få tillgång till den svenska välfärden som det är i dag. Den som ägnar sig åt välfärdsbrott ska stoppas och lagföras, säger Morgan Johansson i sitt svar till mig. Men problemet är ju att de inte ens upptäcks - att det är så enkelt att begå dessa brott men oerhört svårt att upptäcka dem. I Svenska Dagbladet den 5 november fanns en stor artikel om "spökpersoner" - det var ett helt uppslag - där gränspolisen berättar att det är kaos. De säger att de är chanslösa och tar framför allt upp samordningsnummer, som har blivit ett stort problem. Det är falska identiteter och påhittade personer. Man kan alltså på falska grunder få tillstånd att jobba här i Sverige och öppna bankkonto, och hela välfärdssystemet öppnas upp. Det är helt orimligt. Detta är så enkelt att de kriminella har upptäckt de stora brister som finns i svenska myndigheters kontroll och faktiskt utnyttjar dem grovt. Jag tror att varken statsrådet eller jag vill ha det på det här sättet. Samordningsnummer är ett problem, och ett sådant går det att få bara genom att skicka ett mejl till myndigheten. Det ställs inga krav på styrkt identitet. Man vet alltså inte vem som mejlar - eller ens om den personen finns. Lagen om sekretess är ett annat stort problem som hindrar myndigheter från att dela information trots att man faktiskt vet att brott pågår. Den utredning som har tillsatts för att titta på säkrare system är jättebra, men den kommer inte att klara sin uppgift om inte lagar ändras. Andra länder ligger före Sverige i detta. Tyvärr är det så att fusket och brottsligheten fortsätter att växa under tiden utredningen pågår. Terroristen Akilov är ett sorgligt exempel på sådant fusk; han vistades i Sverige olagligt och lånade ut sin identitet till en annan person, som jobbade på hotell - en person som ingen ens visste vem det var. Hur många Akilov finns det i Sverige? Ingen vet. Att många invandrare och flyktingar vill just till Sverige kanske inte är enbart för att vi har ett generöst välfärdssystem, utan de kriminella ligorna kanske söker sig hit för att vi har naiva system som det är enkelt att missbruka och begå brott i. Det går att få ut miljoner ur det svenska välfärdssystemet. Herr talman! I en rapport som kom nu i november skriver ett stort antal myndigheter om lägesbilden för den organiserade brottsligheten. Rapporten ser ut så här - jag håller den i min hand - och det är många myndigheter som är med på den. Jag hoppas att statsrådet har läst den. Tyvärr tyder ingenting på att det blir bättre i Sverige, utan tvärtom blir det sämre. Det står i rapporten om felaktig bokföring, skenskrivningar, skenäktenskap och falska identiteter. Skatteverket och Migrationsverket är eniga om detta. EU-medborgare utnyttjas på ett fruktansvärt sätt, och det finns många, många exempel på osanna intyg, läkarintyg, journaler och allt möjligt. Det finns så mycket att göra i systemen, och det var det jag ville ha en debatt om.
Herr talman! Jag instämmer helt i Katarina Brännströms beskrivning av att det finns mycket kvar att göra. Så är det förstås. Men man ska också komma ihåg var vi kommer ifrån. Vi kommer ifrån en situation där alliansregeringen hade öppnat upp välfärdssystemen för fusk och fiffel på ett sätt som jag skulle vilja säga att ingen annan regering har gjort. Detta är jag inte ensam om att ha konstaterat, utan Anna Dahlberg, som är ledarskribent på Expressen, skrev en krönika 2015 som hon inledde så här: "En grupp står i särskild tacksamhetsskuld till alliansen - de kriminella. Under de borgerliga åren öppnades välfärdssystem på vid gavel för fusk och brottslighet." Rubriken är "Naiva borgare har bäddat för kriminella", och i texten går hon igenom fråga efter fråga där man under allianstiden skapat system som var just mycket lätta att kringgå och fuska med. Det gäller till exempel etableringslotsarna och jobbcoacherna på Arbetsförmedlingen, som öppnade upp för fullskalig handel med folkbokföringsadresser. Det fanns till och med rykten om annan typ av kriminalitet; det fanns uppgifter om att jobbcoacherna och etableringslotsarna ägnade sig åt att rekrytera folk till kriminell verksamhet - eller till ren terrorism, exempelvis IS. Det gäller även RUT och ROT-systemen, som infördes utan någon egentlig kontroll av hur de skulle kunna användas för fusk och fiffel. När det gäller nystartsjobben hade man inget tak för anställningsstödet, så man kunde anställa en vaktmästare för 50 000 i månaden och sedan kvittera ut två tredjedelar av de pengarna direkt från Arbetsförmedlingen. Detta var bara några exempel på sådant som blev resultatet av de åtta borgerliga åren. Det första vi gjorde var att avskaffa etableringslotsarna och jobbcoacherna för att få bort den typen av risker för fusk och fiffel. Det andra vi gjorde var att sätta ett tak för anställningsstödet så att man inte längre skulle kunna anställa en vaktmästare för 50 000. Taket sattes i stället till 22 000 kronor. Det tredje vi gjorde, herr talman, var att tillsätta en särskild utredare - före detta statsrådet och landshövdingen Lars-Erik Lövdén - för att gå igenom alla våra välfärdssystem, trycktesta dem och se vad vi behöver göra nu för att bygga ut kontrollverksamheten och stärka lagstiftningen. Lars-Erik Lövdén kom med förslag på en lång rad åtgärder, och hittills har vi genomfört mer än hälften av dem. Fler är på väg att genomföras. Vi återinförde folkbokföringsbrottet, vilket alliansregeringen hade tagit bort 2014. Numera är det återigen kriminaliserat att folkbokföra sig på en felaktig adress. Just folkbokföring kan ju användas för att försöka mjölka välfärdssystemen på pengar. Vi återinförde det folkbokföringsbrott som ni hade avskaffat, Katarina Brännström. Nuförtiden genomför Skatteverket alltså hembesök. Vi återinförde folkbokföringsbrottet den 1 juli förra året, och under det andra halvåret kom det två anmälningar. Hittills i år har vi dock sett 885 anmälningar om just folkbokföringsbrott, för ju mer man tittar och letar, desto mer av detta upptäcker man. Det kommer att vara likadant för de andra bidragsbrotten, där vi ser ett stort mörkertal. Så gott som alla myndigheter har förstärkt sitt arbete med ökade kontroller, med hjälp av de ökade medel de har fått. Vi ska under de kommande åren se till att förverkliga fler av de förslag som kom i Lars-Erik Lövdéns utredning, liksom förslagen från flera av de andra utredningar som kommer - bland annat den utredning som nu tittar på samordningsnumren.
Herr talman! Det är lite intressant att lyssna på Morgan Johansson. Han ägnar en ganska lång stund åt att tala om Alliansen. Det är fem år sedan Alliansen fick lämna Rosenbad, och mycket borde ha hänt sedan dess. Tyvärr har det dock inte hänt särskilt mycket. De utredningar som nu ligger till grund för arbetet håller jag med om är jättebra, men det är egentligen för lite och för sent. Man hade behövt luckra upp i regleringen mellan myndigheterna för länge sedan och ge dem möjlighet att samköra register. Det borde vara skyldighet att anmäla - om Skatteverket får vetskap om brottslighet får de inte prata med någon annan om den. Jag har besökt såväl polisen och tullen som Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Migrationsverket, och alla säger samma sak: Det var en annan tid förr. Jag tror att både den gamla socialdemokratiska regeringen och Alliansen på sätt och vis var naiva och inte förstod hur enkelt det gick att utnyttja detta. De kriminella är ibland smartare än politikerna. Det är så lätt att skicka in osanna intyg och att få ett samordningsnummer genom att bara skicka ett mejl. Det finns inga biometriska krav, alltså krav på fingeravtryck, ögonavläsning eller något annat som man kan göra med den nya tekniken. Det krävs ingenting för att få de här numren, och det fortsätter här och nu, i dag. Arbetsförmedlingen har stora brister i sina kontroller, och det lär inte bli bättre med den omorganisering som vi ser. Osanna anställningsintyg och osanna fakturor förekommer, och den stackars arbetskraften som blir utnyttjad men också beroende av sina arbetsgivare kommer inte att anmäla. Slutsatsen är att välfärdsbrottsligheten ökar. Det är omfattande skattebrott och penningtvätt som pågår. Tyvärr är följden av detta också att många tjänstemän på våra myndigheter blir hotade, känner sig hotade och blir utsatta för både våld och annat. De vågar inte heller, ibland, göra det som krävs av rädsla för repressalier för egen del. Regeringen borde lägga krut på att ge myndigheterna riktiga vapen mot dessa kriminella, men det sker inte än. Vi ska vänta på utredningen, och det kommer alltså att ta flera år. Våra grannländer har effektiva verktyg och system, men Sverige har det inte. Här borde vi verkligen göra någonting tillsammans, tycker jag. Jag tror att varje initiativ som skulle tas skulle gå igenom i denna kammare. Det är likadant med all teknisk och digital utveckling. Det är ju jättebra för oss vanliga medborgare, men för alla kriminella är det ett enkelt verktyg för att skaffa sig tillgång till bidrag och ersättningar som de absolut inte har rätt till. Det är likadant vid våra gränser. Vid till exempel Arlanda menar gränspolisen att det bara är att gå rakt in i Sverige och att man inte vet vilka som kommer in i landet. Det står bland annat i artikeln jag hänvisade till, och det här fortsätter nu. Även om alliansregeringen säkert gjorde naiva saker som inte var bra var det ganska länge sedan. Det borde ha skett något sedan dess. Vi har en ökad brottslighet på många områden. Gängkriminaliteten och den organiserade brottsligheten är ofta kopplade till välfärdsbrott. De lever på våra bidragspengar. De lever på skattepengar samtidigt som de begår andra typer av brott. Det här är allvarligt. Det borde vara en skyldighet att arbeta mot organiserad brottslighet, och vi borde skriva in i alla myndigheters instruktioner att man ska kunna avregistrera kriminella direkt när man upptäcker dem. Vi måste kunna ha karenstider för hur man får komma in i våra sociala välfärdssystem - det finns inte heller. Vi moderater säger: Öppna inte hela dörren till välfärden så enkelt för nya invandrare. Skapa skyddsmurar runt våra välfärdssystem så att det inte enkelt går att lura sig till bidrag och ersättningar på så vis som sker i dag.
Herr talman! Jag påstår att ingen har öppnat välfärdssystemen mer för fusk och fiffel än vad alliansregeringen gjorde - det är belagt - med etableringslotsarna, jobbcoacherna, RUT och ROT-systemet som ni inte hade någon som helst kontroll på. Inga initiativ togs alls när det gäller sekretessbrytande lagstiftning eller att ändra den typen av regelverk. Folkbokföringsbrottet avskaffade ni. Varför gjorde ni det? Det fick vi återinföra när vi kom tillbaka. Det vi också fick göra var att avskaffa etableringslotsarna och jobbcoacherna, sätta ett tak för anställningsstödet och mycket mer. Det här är bara ett axplock av det vi har gjort under de här åren. Vi kommer att kunna göra betydligt mycket mer under de kommande åren. Redan nu, från den 1 januari 2020, träder en straffskärpning för bidragsbrott in. Maxstraffet ökar från fyra år till sex år. Då utvidgas också bidragsbrottet till att också avse fusk med stöd från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Det gjorde det inte innan. Vi utvidgar alltså det kriminaliserade området. Vi utvidgar också underrättelseskyldigheten så att den också kommer att omfatta pensionsmedel, kommunala bidrag och ytterligare andra pengar som kommer från välfärden. Underrättelseskyldigheten från myndigheterna som hanterar den här typen av pengar till polisen ökar. Det innebär att vi under de kommande åren kommer att hitta ännu mer av just fusk och fiffel, för det finns ett stort mörkertal här. När det gäller den här typen av brott är det ungefär som trafikbrott och narkotikabrott: Ju mer polisen letar, desto mer hittar man. Men man måste ha de resurser och verktyg som man behöver ha för att kunna leta. Vi kommer att införa spårbara betalningar för RUT och ROT, det vill säga att du inte ska kunna hantera sådana med kontanter utan måste betala med faktura, kort eller på något annat sätt som gör betalningarna spårbara. Det gör vi för att minska risken för fusk och fiffel. Vi har infört spårbara betalningar för nystartsjobben. Innan kunde de hanteras med kontanter, och i och med det fanns inbyggda risker för fusk och fiffel. Det här var som sagt bara ett axplock av allt det vi gör. Det mesta i Lars-Erik Lövdéns utredning har vi redan genomfört, men en del återstår att genomföra. En sådan sak är till exempel fusket med id-handlingar. Det finns en utredning nu på vårt bort där vi centraliserar detta, och det finns ett förslag om ett statligt id-kort just för att öka kontrollen i den delen där det har varit väldigt många olika aktörer som har kunnat utfärda id-kort. Den hanteringen måste vi också strama upp. Vi bör samordna betalningarna. Det fanns också ett förslag i Lars-Erik Lövdéns utredning om att samordna alla betalningar som går ut från välfärdssystemet till en gemensam myndighet. Ann-Marie Begler sitter nu och tittar på hur man skulle kunna göra en sådan struktur för att bättre få kontroll över de pengar som betalas ut. När vi tillträdde fanns inte en fungerande tillsyn över LSS, vågar jag påstå. Vi har infört en ny lag från den 1 januari 2019 med tillståndskrav där vi helt enkelt höjer kraven på dem som står för de tjänsterna, för vi vet att det också förekommer en hel del fusk och fiffel. Bland övrigt som vi har gjort kan nämnas att vi kriminaliserade handel med svartkontrakt och handel med illegal uthyrning i andra hand. Det gjorde vi i våras. Moderaterna röstade nej för att ni tyckte synd om dem som köper sig förbi kön genom att köpa ett svartkontrakt i allmännyttan. Ni röstade emot det trots att polisen hade begärt just det verktyget för länge sedan. På punkt efter punkt går vi på de här frågorna och ser till att åstadkomma bättre verktyg.
Herr talman! Det är lite märkligt att lyssna på det ansvariga statsrådet Morgan Johansson. Vi har ju en socialdemokratiskt styrd regering som har suttit i fem år, och så pratar man mest om Alliansen och vilka brister som finns kvar från den tiden. RUT och ROT finns ju faktiskt kvar. Om det var så dåligt borde man ha tagit bort det, men det har man inte gjort. Problemen har faktiskt ökat. Det står i myndighetsrapporten jag nämnde tidigare. Det blir inte bättre trots fem år av socialdemokratiskt styre. Det börjar bli bråttom nu. Det finns enormt stora mörkertal på alla de här områdena som vi talar om. Vi måste prata om de problem som finns nu och inte om vad gamla regeringar har gjort eller inte gjort. Vi lever i en helt annan verklighet efter 2015. Vi har en ökning av den internationella kriminaliteten i Sverige. Det är så lätt att utnyttja våra system, och det var därför jag ställde frågan till den minister som har ansvar för våra välfärdssystem. Vad gör man inom systemen? Ingenting, skulle jag säga. Framför allt är det alldeles för enkelt att få våra bidrag. När kommer åtstramningarna så att man faktiskt behöver kvalificera sig in och så att det går att kontrollera människor som får tillgång till allt det fina vi har i Sverige? Vi måste vara rädda om de systemen. Jag tycker att det finns mycket bra i det som Morgan Johansson säger, men frågan om det är helt okej att skicka ett mejl och få ett samordningsnummer utan bevis för att det finns en människa bakom ansökan har jag inte fått svar på. Jag hoppas att den här debatten ska fortsätta. Jag tackar för debatten och svaren, och jag är bekymrad över vår välfärd och vill verkligen att vi ska strama åt på många sätt - fler än vad som har framkommit här i dag.
Herr talman! I det här sista inlägget avslöjade Katarina Brännström vad hon egentligen vill. Hon är ju emot välfärdsstaten som sådan. Hon vill inte att den ska fortleva och har som moderat motarbetat välfärdsreformer i alla år. Nu använder hon fusk och fiffeldebatten för att komma åt välfärdsstaten som sådan. Så är det. Ni i Moderaterna har i alla situationer alltid prioriterat skattesänkningar framför välfärdsreformer, och så använder ni er nu av den här diskussionen. Det jag pekar på är att ni, när ni fick möjlighet att styra Sverige, öppnade upp välfärdssystemet för fusk och fiffel. För mig som socialdemokrat är det oerhört viktigt att se till att legitimiteten för systemen upprätthålls. När jag 2015 såg att det var på det sättet tillsatte jag därför Lars-Erik Lövdéns utredning, för att se till att stoppa igen alla de hål som ni hade öppnat upp i systemet. Det stämmer att RUT och ROT är kvar. Men nu inför vi som sagt spårbarhet i hanteringen, för att man inte ska kunna hantera det med kontanter. Det ska kunna spåras, till exempel var pengarna kommer från. Folkbokföringsbrottet hade ni avskaffat. Det återinför vi. På punkt efter punkt ökar vi kontrollen av systemen och går fram med en ny, starkare lagstiftning redan från den 1 januari med skärpt straff för de här bidragsbrotten, ökad underrättelseskyldighet för andra myndigheter till polisen när man upptäcker att något är fel och så vidare. Vi ser till att beta av det steg för steg. Jag och Katarina Brännström skiljer oss åt genom att Katarina Brännström vill använda debatten för att komma åt välfärden som sådan. Det kommer jag aldrig att ställa upp på.